Herr talman! Aina Westin tycker att vi skall ta upp det positiva, och självfallet skall vi göra det också. Jag sade att hemsjukvården ställer vi i folkpartiet upp på. Vi tycker naturligtvis att det är bra att man ger så mycken hjälp man förmår i hemmet, så att de äldre kan bo kvar där så länge som möjligt. Förmodligen är det detta de allra flesta önskar. Men jag sade också att hemsjukvården har sin begränsning, och vi måste faktiskt här i kammaren få diskutera också problemen och vad det är som inte är bra. I folkpartiet kräver vi flexibla lösningar. Vi vill att man skall vara väldigt flexibel när det gäller att bygga om ålderdomshemmen. Men vad sker ute på fältet? Åk ut i kommunerna och se efter vad som hänt! Jag kan gå till min hemkommun, Örebro. Ålderdomshemmen utryms fullständigt. En total ombyggnad kommer till stånd. Vad händer med de gamla? Jo, det uppstår en väldigt stor oro bland dem. De skall flyttas återigen, och varje flytt, varje liten förändring i en gammal människas situation oroar mycket. Vi har t.o.m. haft självmordsfall beroende på att man har byggt om ålderdomshem. I Örebro har man nu också gått ut med hårda sparplaner, och det gör man väl i de flesta kommuner. Vad är det som drabbas? Jo, i den här kommunen är det i väldigt hög grad äldreomsorgen. Man säger att man skall minska kommunens kostnader för vård på institutioner och i första hand pröva hemalternativen och göra en noggrannare kostnadsoch nyttobedömning. Det innebär alltså att de som önskar komma in på institution skall prövas väldigt hårt innan de får möjlighet att komma dit. De som får hemhjälp blir allt färre, och de får också allt färre timmar. Det är denna situation, som för många är en sådan skräcksituation som åldersforskaren talade om, som vi påtalade.
Herr talman! Jag tycker att Gudrun Norberg skall ta del av vad utskottet säger på s. 11 i betänkandet. Där står följande: ”Utskottet har redan tidigare uttryckt den principiella uppfattningen att man bör sträva efter att inom ramen för ett eget boende kunna erbjuda olika omsorgsnivåer alltefter de boendes individuella behov och önskemål.” Det är precis detta som ingår i bl.a. de 200 projekt som regeringen har beviljat bidrag till. Utskottet säger vidare: ”Utskottet har samtidigt konstaterat att det även framdeles kommer att behövas institutioner för sådan mera omfattande tillsyn som ges på bl.a. ålderdomshemmen.” Gudrun Norberg sade i sitt första inlägg att det har gått mode i detta med äldreomsorg och de olika serviceformerna. Det är möjligt. När Gudrun Norberg i detta sammanhang tar upp rätten till eget rum, skulle jag vilja påstå att det på något sätt gått mode i förslaget från folkpartiet — som om man skulle kunna lösa alla problem inom äldreomsorgen genom att skaffa ett eget rum för alla.
Herr talman! Det skulle vara bra om Aina Westin kunde säga till sina socialdemokratiska kolleger i kommunerna att man skall vara flexibel och att man skall kunna ha olika standardnivåer. Det är faktiskt inte så nu. Det står också i bostadsfinansieringsbestämmelserna beträffande ombyggnad av ålderdomshemmen att det skall finnas en fullvärdig köksinredning. Går man in på servicelägenheterna och ålderdomshemmen och frågar de gamla i vad mån de använder hela den köksinredningen, upptäcker man att många gamla i dag sitter instängda i sina rum och aldrig har använt sin spis, aldrig har använt sin ugn och inte ens orkar eller förmår röra vattenkranarna. Men enligt bestämmelserna skall det finnas en fullvärdig köksinredning. Jag tycker att det är stelbent byråkrati. Man borde kunna ta litet hänsyn till individernas behov.

Herr talman! När det gäller ordet ”klinikfärdiga”, som har tagits upp vid ett par tillfällen i den här debatten, vill jag bara säga att det inte är socialutskottet som har använt ordet, utan det är Landstingsförbundet. Jag tycker personligen inte att man skall acceptera sådana ord. Så till Blenda Littmarck: Jag skall inte diskutera det här med socialstyrelsen. Men jag skulle vilja säga att man kan vara orolig för att ”utslussningen” skall gå för snabbt. Det har jag sagt tidigare, och jag tycker att vi här skall understryka att man måste vara uppmärksam på denna utveckling. Vidare vill jag säga att det är många positiva projekt som pågår. Socialutskottet har nyligen under två dagar haft förmånen att vara uppe hos Västerbottens läns landsting och se på ett projekt. Nu rörde det sig visserligen om psykvården, men det gällde utslussningen av människor från institution. På ett alldeles föredömligt sätt har man i långa stycken lyckats med detta. Jag tycker att det är viktigt att här ange att om man verkligen har viljan så går det också att förbättra omsorgen för de äldre och för andra grupper i samhället — så att de får en bättre situation än vad de har haft hittills och har i dag.

Herr talman! I den här debatten utdelas välkomsthälsningar. Får jag först säga att det är ett nöje att säga herr talman till just herr talmannen. I reservation 6 har vi folkpartister yrkat att riksdagen skall ställa sig bakom ett tillkännagivande till regeringen om utveckling av färdtjänsten. Vi menar att det vore en fördel om man byggde upp den på länsbasis, om den byggdes upp i bättre kontakt med kollektivtrafiken, om man såg till att människor kunde komma över kommungränserna utan det krångel och trassel som nu råder på många håll i landet. Majoriteten har då sagt att det pågår aktiviteter på många håll — i socialberedningen, i Kommunförbundet, i socialdepartementet. Vi menar för vår del att det vore bättre om det förekom aktiviteter ute på fältet. Jag yrkar bifall till reservation 6. Får jag sedan säga några ord om reservation 5. Jag tror att det krävs en förklaring till att vi folkpartister inte vill vara med moderaterna på den reservationen. Vi har ju i mångt och mycket samma grundsyn — att det är värdefullt med alternativ i enskild regi, att det inte bara finns ett utbud av kommunal äldreomsorg utan också andra fristående alternativ. Vi menar att moderaterna i det här förslaget har valt en alltför stelbent och dyrbar konstruktion. Man säger att den enskilde skall ha rätt att gå till kommunen och få ut så mycket som motsvarande vård skulle kosta i kommunal regi. Men det där är inte alldeles enkelt att hantera i praktiken. Vad innebär ”motsvarande vård”? Det finns många olika vårdformer för äldre i kommunerna. Är det den högsta kostnaden, den lägsta kostnaden eller den genomsnittliga kostnaden som man önskar? Det är vidare så att kommunen, om en plats inte efterfrågas, inte alltid kan göra en besparing motsvarande t.ex. den genomsnittliga kostnaden. Kommunen är ju bunden av en långsiktig planering. Om kommunen har 100 egna platser och tio personer begär att i stället få ett belopp motsvarande kommunens kostnad för varje plats som bidrag till vård i privata former, vad händer då? Skall kommunens budget höjas? Nej, säger moderaterna, anslagsramen skall vara densamma. Skall tio platser läggas ned i den kommunala äldreomsorgen? Alla dessa frågor reds inte ut ordentligt i den moderata motionen. Vi får därför ett intryck av att moderaterna här skriver ut en ganska frikostig växel på de kommunala skattebetalarnas bekostnad. Detta rimmar inte särskilt väl med den skattesänkningspolitik som moderaterna gör sig till tolk för ute i kommunerna. Vi menar att det är svårt att förena sig med det aktuella förslaget från moderaterna och yrkar därför bifall till utskottets hemställan. Herr talman! Jag yrkar bifall också till reservationerna 1 och 3 och i övrigt till utskottets förslag.
Herr talman! Vi har inte skisserat ett färdigt förslag — och det vet utskottets ordförande. Vad vi har begärt är ett förslag från regeringen med den angivna inriktningen. I samband med att riksdagen gör denna beställning hos regeringen måste givetvis regeringen visa hur den sedan formellt skall utarbeta ett lagförslag, men det är inriktningen som vi anger. I socialtjänstlagen skall valfriheten skrivas in. Vårt förslag innebär inte en högre kostnad för kommunerna. Vi har sagt att man måste verka inom den totala anslagsramen för kommunerna. Kostnaden för det enskilda vårdalternativet får inte vara högre än för kommunens jämförbara alternativ. I och med detta kostar inte valfriheten någonting för kommunen. Jag kan hålla med om att ett genomförande av vårt förslag givetvis kommer att innebära att det ställs större krav på flexibilitet i den kommunala planeringen. Men från moderat sida bygger vi inte upp en åldringsvård som skall ge minsta möjliga problem för kommunala planerare, utan en som skall ge största möjliga effekt för enskilda gamla. Det är vitsen med förslaget.

Herr talman! Jag tycker inte att Göte Jonsson lyckades reda ut problemet. Vi kan tänka oss att kommunen har ett servicehus med 100 platser. Tio personer kommer och säger: Vi föredrar att i stället bo på ett privat vårdhem. De skall då ha rätt till en summa pengar. Det framgår inte riktigt klart av motionen hur stor denna summa får vara, men beloppet skall motsvara vad kommunen betalar för en plats på det kommunala servicehemmet. Skall de tio platser som blir lediga läggas ned, eller skall de användas av tio andra? Denna fråga besvarar inte moderaterna, men de säger att det skall vara samma anslagsram. Det tyder på att de tio platserna skall läggas ned, att kommunens utbud skall minskas. Göte Jonsson säger att moderaternas förslag kanske kommer att medföra problem när det gäller flexibiliteten, men att det är en utmaning för de kommunala beslutsfattarna. Ja det vill jag lova! Det går inte att utan vidare se till att kommunens totala kostnader blir desamma om det hela sker med kort varsel. Jag tycker faktiskt, Göte Jonsson, att ni inte riktigt har tänkt igenom logiken och konsekvenserna av förslaget. Jag hoppas därför att moderaterna själva återkommer med en mera realistisk konstruktion. Då kan ni säkert också få stöd från oss. Som jag sade tidigare är vi helt överens om grundtanken, att det behövs ett ökat utrymme för enskilda alternativ.

Herr talman! Nu förstår jag inte Daniel Tarschys. Folkpartiet har talat för alternativ på skilda områden i vården. Man har gått till val på och försökt profilera partiet på detta förespråkande av alternativ. Nu kräver vi: Sätt kraft bakom orden! Se till att våra gamla — och vi har precis samma krav för andra behovskategorier, såsom handikappade, sjuka och de som behöver omsorg enligt omsorgslagen — får uppleva att det fina talet om valfrihet inte enbart blir valslogan utan realiteter! Då säger Daniel Tarschys: Hur går det med de kommunala servicehus som redan är byggda? Hur blir det om tio personer i ett servicehus i stället vill flytta till ett privat vårdhem, t.ex. det judiskortodoxa vårdhemmet? Då står ju det kommunala servicehuset helt plötsligt tomt. Jag håller med Daniel Tarschys om att detta i vissa fall kan leda till problem för den kommunala planeringen. Men vad är alternativet? Jo, alternativet är att vi fortsätter att bygga kommunala servicehus. Nu säger Daniel Tarschys: Kom gärna igen nästa år — då skall vi hoppa på tåget om ni bara har motiverat ert förslag bättre. Men, Daniel Tarschys, nästa år har man byggt ännu fler kommunala servicehus som kommer att stå tomma om de gamla får rätt att välja. Vi måste fatta beslutet nu. Våra förslag bygger på tanken att man i socialtjänstlagen skriver in valfriheten. Vi har sagt att regeringen skall utreda formerna för hur detta skall gå till, precis på samma sätt som den gör i fråga om alla andra konkreta lagförslag. Men inriktningen skall vara den angivna. Vi kan inte fortsätta att ensidigt satsa på de kommunala servicehusen och på den kommunala och landstingskommunala sjukvården. Då blir det ännu svårare att övervinna just de problem som Daniel Tarschys pekade på. Jag tror inte att risken är så stor för att det kommer att finnas tomma platser och lägenheter i kommunala servicehus och på ålderdomshem. Vi vet nämligen att trycket i dag är stort och att det behövs en utbyggnad totalt sett. Om vi därför är beredda att nu ställa upp för valfriheten kommer vi att bygga på ett för de gamla riktigt sätt. Det är det som är det väsentliga, och det är det som är meningen med reservationen.

Herr talman! Vi är i långa stycken överens om principerna. Vi är överens om att det behövs ett ökat utrymme för enskilda alternativ. Men vad Göte Jonsson försökte försvara är en speciell trollerikonst, där man kan höja de kommunala kostnaderna utan att de kommunala skatterna höjs. I själva verket är det så att om man låter antalet kommunala platser vara oförändrat och därutöver beviljar medel till privata platser är det klart att kostnaderna ökar. Det går inte att påstå att detta sker inom ramen för de anslag som redan finns. Då måste man acceptera att mera pengar satsas. Det är kanske i detta sammanhang som det finns en skillnad mellan moderater och folkpartister. Vi har varit beredda att bygga ut välfärdsstaten, välfärdssamhället, också till ett högre pris. Vi måste stå upp i kommunerna och försvara behovet av kommunala skattemedel till denna omsorg. Vi måste även i valrörelserna säga att det behövs pengar för att åstadkomma en god äldreomsorg, en valfri äldreomsorg, en äldreomsorg där det finns valfrihet för den enskilde. Det går inte att i valrörelserna säga att alla skatter skall sänkas och sedan här i riksdagen förklara att valfriheten skall öka genom ett system som bygger på att man inom samma anslagsram skall trolla fram ytterligare ett stort antal platser. Det är i fråga om detta som ert resonemang inte håller. Principerna är vi nog överens om, det är i praktiken, i fråga om konsekvenserna, som moderaterna löper i väg och där vi inte kan följa med.

Herr talman! Nej, Daniel Tarschys, det är inte detta som är skillnaden mellan folkpartiet och moderaterna. Skillnaden, när folkpartiet företräds av Daniel Tarschys och moderaterna av Göte Jonsson, är att Daniel Tarschys fastnar i teknikaliteter och felfinneri, medan Göte Jonsson försöker sätta kraft bakom de ord som båda partierna framförde i valrörelsen. Jag begärde egentligen ordet för att sist för min del få säga något med anledning av det som Aina Westin sade för en liten stund sedan. Hon har nog missuppfattat inte bara mig utan även andra i denna debatt. Hon tycks tro att vad vi kritiserar är att det alltjämt finns kvar från äldre tid brister och tråkigheter i äldreomsorgen. Men det är inte det det handlar om. Jag tror att vi är alldeles överens på den punkten, att vi skall försöka råda bot på kvarstående brister. Finns det gamla dåliga ålderdomshem skall de antingen bort eller rustas upp — det är inte tu tal om det. Vad vi kritiserat och engagerat oss för, alla vi som har varit uppe och talat för en annan, flexiblare syn på detta, är att vi skapar nya problem, som inte har funnits förut. Vi gör det ofta i bästa välmening. Jag är alldeles övertygad om att socialutskottets majoritet och troligen t.o.m. socialstyrelsen faktiskt menar väl med den trend, den modevåg som går fram över landet. Man vill att det skall bli bättre, men man råkar ut för någonting som inte är särskilt ovanligt: man kastar ut barnet med badvattnet. Det är många barn som är utkastade i dag. Vad vi engagerat oss för — och det är kanske därför engagemanget blir litet hårt från en del håll — är att någon faktiskt måste tänka på att räcka en hjälpande hand också till de barn som kastats ut med badvattnet. De är i dag tusentals i Sverige.
Kammaren övergår nu till att debattera arbetsmarknadsutskottets betänkande 10 om anslag till Arbetsmarknadsdepartementet m.m. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.

Herr talman! Detta betänkande behandlar i huvudsak jämställdhetsområdet. Jämställdhet mellan könen får aldrig ses som en isolerad företeelse. Vi kan alltså inte diskutera den företeelsen, om vi inte diskuterar alla andra problem i samhället. Vår moderata grundsyn utgår från respekten för individen. Vi anser att människor skall få större möjlighet att genom sina egna beslut påverka sin situation. Vi utgår ifrån att människor både vill och kan ta eget ansvar. Varje människa skall ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Utifrån detta resonemang följer också att ingen individ skall behöva känna att hans eller hennes möjligheter och villkor är beroende av kön. Vår respekt för och tro på individen visar sig i våra politiska förslag inom olika områden, t.ex. i våra skatteförslag. Vi menar att det är helt förkastligt när en familj fastnar i skatteoch bidragssystemet och marginaleffekterna blir så stora att det inte lönar sig för den ena parten att gå ut i förvärvsarbete. I den situationen är det oftast kvinnorna som drabbas. Deras valfrihet blir beskuren. I motsatt förhållande kan det drabba lika ojämlikt när kvinnan väljer att själv stanna hemma en tid för att vårda sina barn. I den situationen har familjen inte rätt till socialhjälp om så behövs, om inte båda makarna arbetar utanför hemmet. De förvägras också rätt till existensminimum. Det offentliga monopolet omöjliggör för kvinnor att starta egen verksamhet, t.ex. inom vårdsektorn, där kvinnor ändå besitter stora kunskaper inom barnomsorg och annan vård. Jag har tagit upp dessa exempel för att illustrera att jämställdhet mellan könen påverkas av många andra beslut än sådana som vi diskuterar här i dag. Jag vill också visa att politiska beslut som går ut på att ge människor av båda könen större möjlighet att påverka och utforma sina liv efter egna önskemål är till nytta för jämställdheten mellan könen. Jag har många gånger i denna kammare hävdat att för att jämställdhet skall uppnås måste grundläggande attityder och värderingar förändras. Dessa förändringar måste förbli stabila. Det håller inte med någon tillfälligt påklistrad etikett. Det är inte i första hand lagstiftning och den offentliga styrningen som skall ge resultat. Därför är jag litet oroad inför vad som skall komma fram av den enpersonsutredning som satts i gång för att öka kvinnorepresentationen i utredande och beslutande organ. Jag tror inte att någon form av tvång gynnar kvinnor, utan genom sådana metoder kan tvärtom vissa fördomar breda ut sig, som exempelvis den som gör gällande att kvinnor inte av egen kraft kan nå vissa positioner. I reservation 3 avvisar vi regeringens proposition när det gäller anslaget om 9 milj.kr. till särskilda jämställdhetsåtgärder. Bidraget skall bl.a. lämnas till länsarbetsnämnder, utvecklingsfonder och arbetsmarknadens parter för att användas till olika projekt. Som framgår av vår reservation anser vi att arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet måste vara ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten inom företag, organisationer och myndigheter. Vi menar att arbetet därför bör bedrivas inom de ordinarie ekonomiska ramarna. Jämställdhetssträvandena får inte bli så beroende av statsbidrag att verksamheten helt enkelt inte blir av om statsbidraget uteblir. Det går naturligtvis att argumentera för varje ny kostnad som föreslås i denna kammare. Men trots allt har vi en besvärlig ekonomisk situation i vårt land, vilket vi kanske bör påminna oss ibland och samtidigt ställa frågan vad som händer om vi säger nej till föreslagna utgifter. I många fall märks det inte alls. Jag kan inte precis påstå att majoritetens argumentation i utskottsbetänkandet är helt överväldigande på den punkten. Det finns även andra utgifter som vi tycker är onödiga, och det framkommer av reservation 1. Där anser vi att verksamheten med arbetsmarknadsråd och miljöattaché skall upphöra. Det gäller fyra befattningar som arbetsmarknadsråd i Bonn, Bryssel, London och Washington. Dessa skall bevaka frågor inom arbetsmarknadsoch socialdepartementens områden. Det enda skäl som framförs i propositionen för att dessa befattningar skall bibehållas är att en översyn har gjorts inom departementen och att det vid sidan om rapporteringen till Sverige också sprids information utomlands om svensk arbetsmarknadspolitik. Det är ett alltför svagt försvar för en utgift på över 4 milj.kr. per helår. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3 samt i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 10 behandlas en del anslagsfrågor och däribland anslaget till jämställdhetsombudsmannen. Det är den frågan jag tänker beröra här. Det blir anledning att senare komma tillbaka till andra frågor som gäller jämställdhetsarbetet. Vi har från centerpartiet tidigare riktat kritik mot att jämställdhetskom mittén har avvecklats. De uppgifter som kommittén hade har splittrats upp på olika organ på ett sätt som inte varit till gagn för jämställdhetsarbetet. Det vi framför allt har kunnat notera i det sammanhanget är att opinionsbildningsarbetet nästan helt har fallit bort. I varje fall har den frågan fått ett mycket mer undanskymt läge än tidigare. Vi må fatta vilka beslut som helst som kan synas vara steg på vägen mot ökad jämställdhet, men det viktigaste och mest ändamålsenliga är ändå att ständigt bedriva ett arbete för att påverka attityderna i positiv riktning. I det sammanhanget har naturligtvis kvinnoorganisationerna en stor och viktig uppgift. Men de har i allmänhet mycket begränsade resurser, och deras arbete underlättas betydligt, om de kan få del av faktauppgifter och statistik från ett statligt organ. Jag har för egen del, genom mitt engagemang i centerns kvinnoförbund, kunnat notera att möjligheten att få hjälp med uppgifter av det slaget har minskat betydligt i och med att jämställdhetskommittén avvecklades. Det är helt klart att det behövs någon form av dokumentationscentral för alla som arbetar med jämställdhetsfrågor. Vi menar från centerpartiets sida att JämO bör ha de allra bästa förutsättningarna att tillgodose det behovet. Ingen kommer ju såsom jämställdhetsombudsmannen direkt i kontakt med problemen, med attityderna och fördomarna så som de ter sig i praktisk verksamhet. Vi har därför föreslagit att riksdagen skall begära att regeringen ger JämO i uppdrag att svara för information, opinionsbildning och dokumentation på hela jämställdhetsområdet och att hon får den personal som är nödvändig för det ändamålet. Detta skall ske inom ramen för departementets samlade resurser för jämställdhetsarbetet. Vi anser också att det är en missriktad besparingsiver när man låter en 2-procentig nedskärning gå ut över en verksamhet, som är under uppbyggnad, som i ingångsskedet naturligtvis har en mycket begränsad personal och som, alldeles avgjort, fyller ett mycket stort behov. Vi menar att det inte är rimligt ens med en oförändrad omfattning av verksamheten. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I det betänkande som nu diskuteras behandlas de delar av budgetpropositionens bil. 12 som rör anslag till Arbetsmarknadsdepartementet m.m. samt punkterna B 13-B 15 under titeln Arbetsmarknad m.m. Vidare behandlas fem motioner väckta under allmänna motionstiden. Utskottet har varit ganska överens vid behandlingen av detta betänkande, och låt mig därför, herr talman, kort kommentera de punkter där delade meningar råder. I den första reservationen föreslår moderata samlingspartiet att anslaget till arbetsmarknadsråd och arbetsmarknadsattachéer halveras. Detta innebär att verksamheten skall upphöra fr.o.m. den 1 januari 1987. Om jag som nyvald i den här kammaren har kunnat läsa rätt i riksdagens handlingar, fanns samma yrkande från samma parti vid fjolårets behandling av samma ärende. Utskottsmajoriteten delar inte moderaternas uppfattning. Vi anser att råden fyller sin funktion: att rapportera till Sverige men också att sprida information om svensk arbetsmarknadspolitik. Det är också ett känt faktum att ordinarie utlandsbeskickningar ofta saknar de specifika kunskaper som råden besitter. En översyn har gjorts av rådens verksamhet. Där framhålls att rapporteringens inriktning och omfattning skall utvecklas i samarbete med resp. råd för att verksamheten skall bli effektiv och ändamålsenlig. När utskottsmajoriteten avstyrker motionen ger vi också vårt stöd för en fortsatt försöksverksamhet med de särskilda arbetsmiljöattachéerna. De två andra reservationer som är fogade till detta betänkande berör jämställdhetsområdet. Jag vet inte om det är en tillfällighet eller om det är belysande för jämställdhetsfrågorna att det är fyra kvinnor som är anmälda till debatt i det här ärendet. I den ena av reservationerna, som är gemensam för folkpartiet och centerpartiet, yrkas på ett vidgat ansvar för JämO och ytterligare en assistenttjänst. Utskottet är överens om att JämO:s arbete är viktigt, och politisk enighet råder om vikten av jämställdhetsarbetet, men uppfattningen om vägarna och medlen kan vara olika. Majoriteten vill att jämställdheten skall vara en naturlig del av vår vardag inom hela samhället. Vi anser exempelvis att de projekt som pågår för att ge kvinnor utbildning och arbete är bra när det gäller att uppnå jämställdhet. Jämställdhetsdebatten blir då inte någon form av färgglada broschyrer och informationsskrifter. Debatten blir inte påtvingad och konstlad utan den blir naturlig. På sikt kommer en medvetenhet att växa fram, och vi får kvinnor i mer mansdominerade yrken. Då kan vi också börja se resultaten. Den utvidgning av JämO:s uppgifter i frågor om bl.a. information och opinionsbildning som föreslås har inte utskottets stöd. JämO:s uppgift är att bevaka och besvara frågor som gäller arbetslivet, och JämO är ingalunda den enda instansen för information och upplysning. Jämställdhetssekretariatet har en omfattande kontinuerlig informationsverksamhet. Dessutom har vi delegationen för jämställdhetsforskning. Majoriteten anser att nuvarande arbetsfördelning dem emellan är väl avvägd och är inte beredd att föreslå några ändringar. I den tredje reservationen föreslår moderata samlingspartiet avslag på förslaget i propositionen om anslag för särskilda jämställdhetsåtgärder. Även om vi i Sverige har kommit en bit på väg när det gäller jämställdhet är det ännu mycket som återstår att göra. Att kvinnor kan ha problem att komma ut på arbetsmarknaden är nog bekant för kammarens ledamöter. Låt mig påminna om det uppdrag som länsstyrelserna fick i december 1984 att analysera kvinnors ställning på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet. Den kartläggningen är nu slutförd, och åtgärdsprogram för att förbättra kvinnors möjligheter har utarbetats runt om i landet. Man har olika aktiviteter på gång för att ge kvinnor en större chans. Redan nu kan vi konstatera att de satsningar som hittills gjorts möts av ett stort gensvar. Det är angeläget att denna verksamhet får fortsätta för att förbättra kvinnors möjligheter i utbildning och arbetsliv. Av den anledningen tillstyrker vi förslaget. Herr talman! Med det här anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och därmed också avslag på reservationerna.

Herr talman! Charlotte Branting beklagade att vi avstyrker de föreslagna 9 miljonerna till de speciella projekten. Anledningen till att vi gör det är, som jag tidigare sade, dels att vi måste granska alla utgifter som föreslås här i kammaren, dels — och det väger kanske tyngre — att vi inte tror att statsbidragens storlek är avgörande för det resultat man åstadkommer. Jag tror att vi i vårt land har fått för mycket av ett statsbidragstänkande. Det har blivit en övertro på statsbidrag; man tror att om man bara satsar statliga pengar får man också ett bra resultat. Jag tror inte att det är på det sättet i det här fallet. Det finns andra områden som vi bör gå in på och som det inte kostar pengar att gå in på. Ta t.ex. arbetsmarknadens parter! Jag tror att både arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna behöver påverkas här. Där behövs det verkligen attitydförändringar. Det är många kvinnor som har arbeten som, om de varit män, skulle ha givit dem både högre lön och en högre status. De förändringarna åstadkommer man inte med statsbidrag. Det finns också andra svårigheter — jag nämner detta bara som ett exempel: Flickor som väljer en utbildning som är typiskt manlig har sedan, när de kommer ut i arbetslivet, vissa svårigheter att bli accepterade av arbetskamrater, arbetsgivare, osv. Förhållandena under utbildningen i skolan var kanske relativt enkla och positiva, men förhållandena sedan blir kanske inte så positiva. Sådana saker måste förändras. Det handlar om attitydförändringar som man inte kan köpa med statsbidrag. Därför tror jag inte att de 9 miljonerna är allena saliggörande på det här området. Det är mycket annat som måste till; bl.a. måste attityderna alltid förändras.

Herr talman! Vad händer, Charlotte Branting, om dessa statsbidrag inte utgår? Jo, man kanske gör större ansträngningar och arbetar litet mer. Visst är en del av dessa projekt bra; det kan man aldrig komma ifrån. I mitt anförande sade jag att vi här i kammaren kan försvara de flesta förslag som kostar pengar. Men det handlar hela tiden om att vi måste vända på varenda krona. Det finns emellertid också projekt som man blir fundersam över. En del av pengarna hart.ex. gått till kvinnor som skall ut och bryta torv i Härjedalen. Men det projektet är kanske ett undantag, och de flesta är säkerligen bra.

Herr talman! Jag tycker faktiskt att Charlotte Branting utvecklar detta ärende litet väl mycket. Nu är vi plötsligt inne på videofilmning. Såvitt jag förstår är denna videofilmning redan i gång, och förmodligen är den också finansierad. Man lär inte kunna sätta i gång en sådan verksamhet utan pengar. Jag tycker att vi lägger en för tung börda på JämO, om vi förutsätter att man där skall klara av den information och opinionsbildning som här har nämnts. Jag vet att Charlotte Branting är aktiv i en kvinnoorganisation, och jag tycker också att vi kvinnor i våra resp. organisationer får ta på oss en del av informationsarbetet och opinionsbildningen. Den här debatten måste nämligen föras ute i samhället om den skall leda till något resultat. Vi skall inte, som jag också sade i mitt anförande, glömma att många fler arbetar med de här frågorna, bl.a. jämställdhetssekretariatet.

Herr talman! När jag förberedde mig för att tala för det här betänkandet, roade jag mig också med att inhämta uppgifter. Jag vill helt kort tala om för Charlotte Branting att enligt de uppgifter som jag har fått vill inte JämO ha ansvarsområdet utvidgat till att omfatta även information och opinionsbildning.

Herr talman! Det är synd att utskottsmajoriteten inte har uppmärksammat att opinionsbildningsarbetet faktiskt har blivit mycket sämre de senaste åren. Det behövs förbättringar därvidlag, och de skulle kunna ske på det sätt som vi föreslår, alltså genom att vi ställer mera medel till jämställdhetsombudsmannens förfogande. Det är däremot bra att Monica Öhman säger att JämO gör ett bra arbete, för det är ändå mer än vad utskottet har kostat på sig. Det finns inte en rad av erkännande till jämställdhetsombudsmannen i utskottets betänkande. Monica Öhman säger vidare att jämställdheten bör komma in som en naturlig del i vardagslivet och att det inte skall ske genom glättade broschyrer, osv. Nej, det tycker inte vi heller. Men jämställdhetsombudsmannen kommer verkligen i vardagsnära kontakt med alla människor som berörs, inte minst i arbetslivet, och hon bör därför ha mycket goda förutsättningar att också svara för informationen och opinionsbildningen, såsom vi har föreslagit.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 1985/86:19 behandlas den del av. utbildningsdepartementets verksamhetsområde som främst rör anslag till studieförbunden, folkhögskolorna och den centrala kursverksamheten. Det dokumenterade behovet av sparsamhet med statens medel gör att dessa områden inte kan ses isolerade från övrig utbildningsverksamhet. I vår partimotion om utbildningspolitiken, motion 1985 88. Med dessa besparingar avvisar vi regeringens förslag om en 3-procentig reduktion av statsbidraget till grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och den kommunala högskolan. När besparingar är ofrånkomliga är det av avgörande betydelse att dessa görs på ett sådant sätt att de mest oundgängliga delarna av utbildningsväsendet skyddas. I förra årets partimotion 1984/85:2818 framhöll vi: ”Våra besparingar har en klar profil. Vuxenutbildningen har ålagts ett större besparingskrav än ungdomsskolan; inom skolan har andra aktiviteter än själva undervisningen setts som mera umbärliga.” Vi har kvar samma uppfattning om hur prioriteringarna skall göras. Regeringens besparingsstrategi är en helt annan. Den vill inte på något område minska statsmakternas detaljstyrning av kommunerna.

Våra besparingsförslag är dessutom utformade så att de — i den mån de gäller specialdestinerade statsbidrag till kommunerna — ger kommunerna större möjlighet att själva bestämma hur en viss verksamhet skall bedrivas utan hinder av tvingande regler i statsbidragsbestämmelser och utan hinder av den byråkrati som dessa med nödvändighet är omgärdade med. Herr talman! Studieförbundens verksamhet ingår i vuxenutbildningen. Vi nödgas därför göra omprioriteringar och besparingar även på detta område. Våra förslag syftar till att minska statens styrning också av studieförbundens verksamhet samt att ge studieförbunden jämförbara villkor att arbeta under. För att ge ökade möjligheter att möta nya krav tillstyrker vi att anslaget till pedagogisk verksamhet och utvecklingsarbete ökas. Men vi kan inte acceptera utskottets förslag till tillkännagivande, att statsbidraget till studieförbundens pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete skall fördelas med hänsyn till både studieförbundens studiecirkelverksamhet och deras kulturverksamheter. Utskottet har enligt vår uppfattning inte tillräckligt underlag för att föreslå riksdagen att göra ett uttalande om ändrade fördelningsgrunder för detta bidrag. Riksdagen styr indirekt studieförbundens utbud av studiecirklar genom att tilläggsbidrag utgår för vissa prioriterade ämnen — studiecirklar i glesbygd, cirklar i hemspråk samt cirklar med handikappade deltagare. Vi anser denna styrning av folkbildningsarbetet vara felaktig. Vi föreslår därför att samtliga tilläggsbidrag dras in utom de som berör handikappverksamhet, glesbygdsoch hemspråkscirklar. Vi beräknar besparingen till 55 milj.kr. Utöver detta föreslår vi att bidraget till uppsökande verksamhet på 6 700 000 kr. slopas. Bidraget till kulturverksamhet bör reduceras med 35 000 000 kr., från regeringens föreslagna 100 430 000 kr. till 65 430 000 kr. Anslagsposterna Bidrag till studiecirklar och Bidrag till studieförbundens centrala organisationskostnader föreslås i budgetpropositionen öka med sammanlagt 34 160 000 kr. Vi föreslår att anslagsposterna hålls oförändrade, dvs. ingen ökning av bl.a. beloppen för schablonbidragen, och gör en besparing på motsvarande belopp. Regeringen föreslår att studieförbunden skall ges möjlighet att anordna s.k. grundläggande bred datautbildning. Den kommer bl.a. att ha karaktären av uppdragsutbildning i och med att arbetsgivare föreslås kunna bekosta sådan utbildning. Denna verksamhet kommer att på flera punkter — bl.a. vad gäller regler och finansiering — skilja sig markant från ordinarie studiecirkelverksamhet. I vår motion Ub838 avvisar vi därför förslaget att sådana studietimmar gällande bred datautbildning skall få räknas in i underlaget för en senare fördelning av högschablontimmarna. Vi finner det därför bra att utskottet klart uttalar att det aldrig blir fråga om att med studiecirkelbidrag stödja bred datautbildning på arbetsplatser som har tillgång till medel från förnyelsefonder. Sådana cirklar kan då inte heller få läggas till grund för den senare fördelningen av studietimmar som berättigar till det högre schablonbidraget. Vi finner det också bra att utskottet äntligen beslutat sig för att ge regeringen till känna att möjligheterna till statsbidragsberättigade fyratimmarssammankomster bör kunna få prövas, om det inte medför några merkostnader för staten, någon ökning av antalet studietimmar totalt eller andra icke önskvärda effekter. Äntligen har alltså ett gammalt moderatkrav blivit tillgodosett. Statsbidraget till kursplanebundna universitetscirklar är avskaffat fr.o.m. den 1 juli 1983. Dessa studiecirklar fungerade på ett utmärkt sätt som spridare av akademisk bildning och utbildning. Ledare för cirklarna var oftast lärare anställda vid universitet och högskolor. Vi föreslår att kursplanebundna universitetscirklar återigen skall bli statsbidragsberättigade. Regeringen föreslår att 89 000 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom inkomsten från vuxenutbildningsavgiften skall användas för att finansiera anslaget C 4. Bidrag till studieförbunden m.m. Vi yrkar att ytterligare 200 350 000 kr. av dessa medel används på samma sätt. Dessa medel bör tas dels från anslaget C 7. Bidrag till viss central kursverksamhet, 36 050 000 kr., dels från anslaget E 5. Vuxenstudiestöd m.m., 156 800 000 kr., dels från anslaget E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar, 7 500 000 kr. Koefficienten i det allmänna bidraget till driften av folkhögskolor är för närvarande satt till 0,0036. Vi har tidigare föreslagit att koefficienten skall sänkas till 0,0034. Det skulle innebära en lärartäthet på 2 lärartimmar per elevvecka till skillnad från dagens 2,5 lärartimmar. Vi upprepar detta förslag, och vi beräknar en besparing på 25 450 000 kr. Över budgeten finansieras också bidrag till vissa organisationers centrala kursverksamhet. Vi anser att dessa organisationer själva bör svara för sina kostnader. Anslaget bör därför avvecklas. Regeringen har anvisat 36 050 000 kr. till anslaget, vilket finansieras via vuxenutbildningsavgiften. Vi överför, som jag tidigare sagt, dessa medel till anslaget C 4. Bidrag till studieförbunden m.m. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1,2,3,4, 6, 8 och 9, som är fogade till utbildningsutskottets betänkande 19.

Herr talman! Studiecirkeln har en mycket stor betydelse i vårt arbete med att förstärka och utveckla demokratin. Många många som anförtrotts — och åtagit sig — förtroendeuppdrag av olika slag har fått en stor del av sin skolning i studiecirklar. Där har åsikter och viljor brutits mot varandra. Demokratin har prövats i en kamratkrets där den egna livserfarenheten tagits till vara. I alla folkrörelser behövs studiecirkeln för fortbildning och idéutveckling av olika slag. Ett bevis på detta är att idrottsrörelsen nu satsar på ett eget studieförbund — SISU. Den folkrörelsen bör ha den möjligheten precis som Övriga studieförbunds grundorganisationer. Många av oss som har en politisk uppgift i detta rum har i studiecirklar fått träning för det här jobbet. Den svenska studiecirkeln — som pedagogisk modell för vuxenutbildningen — har hyllats av forskande pedagoger runt om i världen. Vid flera internatio nella vuxenutbildningskonferenser har man informerat om studiecirkelns metoder som nyheter. Då har man redovisat en kunskap som svensk folkbildning haft — och arbetat efter — i snart ett sekel! Vi måste vara rädda om studiecirkeln, och vi måste ge studieförbunden rimliga villkor för sitt arbete. Alla vet att Sveriges ekonomi inte ger möjlighet till ekonomisk frikostighet med enbart känslan som styrmedel. Vi måste ideligen pröva utgifterna och efter bästa förmåga välja var resurserna skall satsas. När man då finner att man måste förorda litet mindre frikostighet där känslan ville ge utan gräns, känns det inte bra. Ändå måste man försöka följa resultatet av den sakliga granskningen. När folkpartiet har granskat behov och förutsättningar inom hela utbildningsområdet, har vi funnit att vi måste öka resurserna för universitet och högskolor. Där är problemen delvis mycket stora med föråldrad utrustning och knappa forskningsresurser. Någonstans måste sådana pengar tas. Folkpartiet föreslår att schablonbidraget för studiecirkeltimmar ej höjs. Det ger en besparing på 21 950 000 kr. i jämförelse med regeringens proposition. Jag vill här också nämna att folkpartiet vill spara 90 500 000 kr. i statsbidrag till de delar av kommunal vuxenutbildning som inte direkt är till för dem som saknar grundskolekompetens. Studieförbundens chans att själva kompensera en något mindre höjning än vad regeringen föreslår ligger i att höja deltagaravgifterna i vissa studiecirklar. Varje studieförbundsavdelning kan säkert finna cirklar som ”orkar” en sådan höjning. Bland alla olika sorters studiecirklar finns också s.k. universitetscirklar, där man i studiecirkelform studerar på en nivå som kan jämföras med högskolans. Det har betytt mycket för bl.a. glesbygdens folk att man kunnat känna en sorts ”lyftning” i studierna. Man når kunskapsområden som man annars inte skulle nå utan att lämna hembygden, där man kanske är bunden av sitt arbete. Sådana här studier går det bra att anordna — hör och häpna! — bara man inte följer en kursplan som stämmer med högskolans. Folkpartiet tycker att man skall få anordna universitetsstudiecirklar med statsbidrag — även om man följer högskolans kursplaner. Det är bra att vi nu är överens om att satsa på ens.k. bred datautbildning, dvs. datautbildning för ”vanligt folk”. I motion Ub831 föreslår folkpartiet att regeringen i denna stora satsning på datautbildning också ordnar ett särskilt datautbildningsprogram för kvinnor. Varför särskilt för kvinnor? Jo, när datorerna kommer till arbetsplatserna, är det ofta kvinnors arbete som påverkas. För det mesta innebär datorerna att arbetet blir roligare — åtminstone så länge man minns hur det var utan datorer. Det finns hos nästan alla människor en rädsla för att datorerna skall ta jobben. Många uppfattar också datorerna som tekniska fenomen och tror att man måste förstå hur de tekniskt fungerar för att kunna använda dem. Så är det ju inte! Folkpartiet vill att vi i en treårig kampanj skall erbjuda datautbildning till många kvinnor. Det skulle avdramatisera mycket av den högtidligt vördnadsfulla attityden till datorernas ”hemlighet”. Det behövs inga särskilda insatser för kvinnor, säger utbildningsutskottets majoritet. Alla i utskottet — utom folkpartisterna — är nöjda med att inget i nuvarande regler hindrar oss att anordna utbildning enbart för kvinnor. Här är poängen med folkpartiets förslag: Vi vill att staten skall markera för alla kvinnor att det finns en speciell omtanke om just deras utbildning i datakunskap — och att de skall kunna få delta i den utan inblandning från manliga deltagare, som lätt tror att datakunskap är teknik för män. Man skall inte begära att män så ofta skall presentera utbildningsidéer som speciellt gynnar kvinnor. Det är också från Folkpartiets kvinnoförbund som den här idén kommer. Jag är litet stolt över att jag får framföra den.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

Herr talman! I de allmänna mål för vuxenutbildningen som fastlagts av riksdagen ingår att verka för ökad jämlikhet och social rättvisa. Vuxenutbildningens viktigaste uppgift är att utjämna skillnaderna i utbildning mellan olika grupper i samhället, dvs. stärka ställningen för dem som befinner sig i en utsatt social position. Att överbrygga utbildningsklyftan är viktigt ur rättvisesynpunkt. De vuxenutbildningsreformer som genomförts har haft som mål att nå dem som tidigare har fått minst del av samhällets utbildningsinsatser. I sina reservationer till betänkande nr 19 om anslagen till studieförbunden föreslår moderaterna åtgärder som, om de skulle genomföras, innebär en fördjupad utbildningsklyfta. De lågutbildade skall förbli lågutbildade. I stället för att undanröja studiehinder cementerar moderaterna fast ekonomiska och sociala förhållanden som omöjliggör studier för dem som bäst behöver studier och för dem som fått minst. I reservation nr 1 föreslår moderaterna och folkpartiet att schablonbidragen till studiecirkeltimmar skall förbli oförändrade. Utskottets majoritet, dvs. socialdemokraterna, centerpartiet och vpk, föreslår en uppräkning eftersom bidragen varit oförändrade sedan 1983/84. Konsekvensen av moderaternas och folkpartiets förslag skulle drabba cirkeldeltagarna i form av högre avgifter för studiecirklarna. I den andra reservationen föreslår moderaterna att tilläggsbidragen skall slopas, att anslaget för uppsökande verksamhet i bostadsområden skall slopas, att kulturverksamheten skall skäras ned med en tredjedel från 100 milj.kr. till 65 milj.kr., att antalet studietimmar inte skall öka, och att det nya studieförbundet SISU skall finansieras genom omfördelning från övriga förbund. Utskottets majoritet kan inte acceptera de här förslagen, som samtliga försämrar möjligheterna för kortutbildade. Tilläggsbidraget avser studier i grundläggande färdighetsämnen, t.ex. svenska och matematik. Genom den uppsökande verksamheten i bostadsområden når vi handikappade, invandrare och framför allt hemarbetande kvinnor som tidigare inte haft en tanke på att delta i studiecirklar. Erfarenheterna visar att genom uppsökeri rekryteras många som tidigare varit obenägna att delta i någon form av vuxenstudier. Det moderata förslaget att skära ned kulturanslaget med 35 milj.kr. får konsekvenser för de professionella kulturarbetarna och för det lokala kulturlivet. Moderaterna stänger härmed dörren för många kulturarbetare när det gäller att i studieförbundens regi nå barn, ungdomar, människor på institutioner och människor i glesbygd. Ett av våra kulturpolitiska mål, att nå kulturellt eftersatta grupper, åsidosätts genom det moderata förslaget. Den moderata reservationen föreslår också att antalet studietimmar skall frysas och att det nya studieförbundet SISU skall finansieras genom omfördelningar från övriga studieförbund. Det är ju ett förslag som i praktiken innebär nedskärningar. Moderaterna föreslår också att studieförbunden i större utsträckning skall finansieras genom vuxenutbildningsavgiften. Utskottets majoritet avvisar detta förslag, eftersom vuxenutbildningsavgiften i första hand är avsedd för deltagarna i vuxenutbildningen i form av dagstudiestöd, timstudiestöd och stöd för långa studier. Antalet studiestöd skulle minska om det moderata förslaget genomfördes. Vidare föreslår moderaterna en minskning med 131 milj.kr. av det totala anslaget till studieförbunden samt en ökad användning av vuxenutbildningsavgiften för att finansiera anslaget. Med moderaternas förslag till finansiering och nedskärning av anslagen till studieförbunden kan inte längre målen för samhällets vuxenutbildning upprätthållas. Som vi hörde föreslår moderaterna och folkpartiet att de kursplanebundna universitetscirklarna skall berättiga till statsbidrag. Det är ett förslag som har upprepats de senaste åren. Inom vuxenutbildningen råder den rollfördelningen att studieförbunden och folkhögskolan förmedlar studier som är fria från kursplaner och krav på kompetens. Komvux och högskolorna däremot anordnar studier som följer kursplaner och som är kompetensgivande. Utskottet finner ingen anledning att ändra sitt beslut från 1983. Betänkandet innehåller en satsning på bred datautbildning för de närmaste två åren. Studieförbunden får anordna en grundläggande bred datautbildning för kortutbildade. Reglerna för denna blir friare än tidigare. Målgruppen är kortutbildade. Det betyder att denna datautbildning riktar sig till framför allt kvinnor. För närvarande gör Arbetslivscentrum utvärderingar av de datasatsningar som gjorts de senaste åren. Vi avvaktar resultatet av dessa utvärderingar. Vi finner ingen anledning att bifalla folkpartiets motion i denna fråga. Vidare föreslår moderaterna att anslaget till folkhögskolorna skall skäras ned med 25 miljoner. Förslaget innebär försämringar för folkhögskolans elever. Lärartätheten minskar, tillvalsmöjligheterna begränsas och den pedagogiska situationen försämras. Många av folkhögskolans elever läser på grundskolenivå. Moderaternas förslag drabbar återigen de lågutbildade i samhället. Herr talman! Utskottets majoritet — socialdemokraterna, centern och vpk — ställer sig härmed bakom ett förslag som syftar till att förverkliga de mål för vuxenutbildningen som fastställts av riksdagen, dvs. att ge förutsättningar för och möjligheter till studier för dem som inte fått en grundläggande nioårig skolgång. Men vuxenutbildningens mål är också att öka de vuxnas förmåga att aktivt ta del i samhällslivet. Människor som deltar i vuxenutbildningen lär sig att ifrågasätta och formulera sig. Vuxenutbildningen är ett viktigt instrument för att vårda och utveckla vår demokrati. Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Allt det som Kristina Svensson anförde beträffande de risker som ett bifall till de moderata reservationerna skulle innebära har vi hört vid åtskilliga tillfällen tidigare. Frapperande är dock att Kristina Svensson och de övriga socialdemokraterna i utbildningsutskottet i detta avseende tydligen inte har någon som helst känsla för att landet befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation. De säger inte ett ord om hur man skall kunna klara av det underskott i statsbudgeten som de facto föreligger. Inte heller säger de något om att studieförbunden kanske också borde vara med och bidra till besparingar. Det är givetvis inte sant, det som Kristina Svensson säger, att dessa besparingar och omdisponeringar främst skulle drabba de lågutbildade. Kristina Svensson vet lika väl som jag att en betydande del av den kursverksamhet som äger rum inom studieförbunden inte alls rör de människor som kanske har det sämst ställt. Sedan talas det om att vi genom våra besparingar skulle försämra möjligheterna till utbildning i svenska och matematik m.m. för dem som saknar kunskaper. Det är ju inte detta frågan gäller. Vad vi menar är att den verksamheten får jämställas med övrig studieförbundsverksamhet. Den skall alltså inte vara speciellt prioriterad och styrd genom tilläggsbidrag.
Herr talman! Det är ju ingen finansdebatt vi för, Göran Allmér, utan vi skall diskutera utbildningsutskottets betänkande 19 om anslag till studieförbunden. Jag vill i detta sammanhang påpeka att Göran Allmér vilseleder oss litet grand när han från talarstolen påstår att lärartätheten på folkhögskolorna för närvarande är 2,5. Jag trodde att det möjligen var ett tryckfel när jag läste motionen, men det är det alltså inte. Lärartätheten ligger i dag på 2,15. Vidare har vi fortfarande ett mycket stort antal lågutbildade i landet. Ett mycket stort antal människor över 40 år saknar nioårig grundutbildning, medan däremot de som är under 20 år i allmänhet har en elvaårig skolgång bakom sig. Vi kan inte acceptera denna utbildningsklyfta i samhället.
Herr talman! Vad Kristina Svensson säger är alldeles sant, nämligen att vi inte för någon finansdebatt här. Men det är väl också sant — eller hur? — att även utbildningsutskottets verksamhet och utbildningsverksamheten som sådan utgör en del av statens verksamhet. Dessa frågor kan alltså inte fullständigt frikopplas från allt vad ekonomiska realiteter innebär. Vi måste således även här vara beredda att dra vårt strå till besparingsstacken — om jag nu får uttrycka mig så.
Herr talman! När det gäller finansieringen av de reformer som det är fråga om -— det är ju faktiskt reformer vi diskuterar — vill jag framhålla att vi bl.a. följer en omfördelningsprincip. Dessutom vill jag säga att rutinerna för utbetalning av studiemedel har förbättrats. På det sättet frigörs pengar just för finansieringen av anslaget i fråga.

Herr talman! Frågan om ersättning för försenad idrifttagning av kärnreak torer är något av en följetong i riksdagen. För femte gången skall nu riksdagen pröva frågan om mer skattepengar till Forsmark 3. Om dagens förslag går igenom — vilket knappast kan ifrågasättas — har riksdagen beviljat sammanlagt 1 445 miljoner till Forsmark 3. Detta är dock inte hela sanningen. Samtidigt som riksdagen beviljar så stora belopp för påstådda förseningskostnader stimuleras försäljningen av elström med skattebefrielse för leverans till s.k. avkopplingsbara elpannor. Kraftbolagen får alltså dels ersättning för påstådda merkostnader för den ström de inte har kunnat producera i det aktuella kärnkraftverket, dels en skattebefrielse som stimulans för att kunna sälja mer elström. 1985 uppgick skattesubventionen till ca 300 miljoner. Denna enorma generositet som riksdagen visar kraftbolagen är det mycket svårt att hitta en motsvarighet till. Centern har konsekvent motsatt sig förseningsersättning till Forsmark 3. Vi har hävdat och hävdar att det inte finns några ersättningsbara förseningskostnader. Först kan det vara värt att notera att kraftbolagens dåvarande samarbetsorgan, Centrala driftledningen, CDL, i ett yttrande till energikommissionen bedömde att den lämpligaste tidpunkten för idrifttagning av Forsmark 3 var mitten av 1980-talet. Det blev också idrifttagning 1985 — dvs. så mitt i 1980-talet som tänkas kan — helt enligt CDL:s idealtidplan. Detta är knappast något argument för att betala ut förseningskostnader. Enligt ersättningsavtalet får kraftbolagen ersättning även för elström som produceras med gasturbin. Det innebär en mycket hög ersättning per kilowattimme, samtidigt som denna elström endast i undantagsfall har kunnat ersättas med kärnkraft. Gasturbindrift tillgriper man för att klara kortvariga toppbelastningar, och för det ändamålet är kärnkraften helt olämplig. Detta är bara ett av flera exempel på hur avtalet ensidigt gynnar kraftbolagen. Ett mer grundläggande fel har uppstått genom förändringar på elmarknaden. För att få avsättning för den ökade elproduktionen har kraftbolagen mycket kraftfullt sålt el för uppvärmning. Samtidigt har då elsystemets köldkänslighet ökat drastiskt. Elanvändningen ökar alltså snabbt, för att inte säga dramatiskt, vid sträng kyla i hela landet. Kärnkraften är en typisk basproduktion, som bör gå med full kapacitet under så många av årets timmar som möjligt för att den höga kapitalkostnaden skall fördelas på tillräckligt många kWh. Detta innebär att när elströmmen från t.ex Forsmark 3 används för bostadsuppvärmning, uppstår samtidigt ett behov av kapacitet för att man skall kunna gardera säker leverans vid kall väderlek, som kan uppgå till 1,5 gånger Forsmark 3:s hela effekt. Det är detta förhållande som driver upp priserna på kraftbörsen. Elpriserna på kraftbörsen steg från 1984 till 1985 med 80 20. Dessa prisstegringar kommer också att påverka den ersättning som kraftbolag får för att Forsmark 3 enligt vad avtalet säger inte har kunnat leverera viss ström. Ändå är det ett faktum att prisnivån 1985 knappast skulle ha påverkats alls av att Forsmark 3 levererat några procent mer el eller i något fall mindre. Det är tvärtom så att kraftbolagen själva har skapat detta högre pris genom att främja en elanvändning som ger stora säsongsvariationer. Herr talman! Det är inte svårt att ge fler exempel på hur orimligt det nu diskuterade avtalet är. Centern har år efter år hävdat att en omförhandling är nödvändig, men riksdagsmajoriteten har alltid, utan i varje fall synbar tvekan, anvisat nya skattepengar varje år. Det är näst intill obegripligt att de som vill utnämna sig själva till mästare i sparande och skattesänkningar utan tvekan sväljer denna lättsinniga användning av skattebetalarnas pengar. Herr talman! Med vad jag nu har sagt vill jag yrka bifall till reservationen i näringsutskottets betänkande 16.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 16 föreslår majoriteten bifall till regeringens förslag om medelsanvisning med 180 milj.kr. avseende ersättning för försenad idrifttagning av Forsmark 3. Ersättningen skall utgå enligt överenskommelse från 1979 mellan statens vattenfallsverk och de privata intressenterna i Forsmarks Kraftgrupp AB. Enligt denna överenskommelse skall staten lämna ersättning för ökade anläggningskostnader och för ökade kostnader för att producera elektricitet på annat sätt och/eller eller för att anskaffa ersättningskraft. Principerna för denna ersättning fastlades sedermera av riksdagen 1983 för Forsmark 3 och är desamma som tidigare gällde för Forsmark 1 och 2 och Ringhals 3 och 4. Det innebär att den produktion som förloras genom förseningen av Forsmark 3 till följd av folkomröstningen 1980 skall ersättas med belopp som motsvarar ökade kostnader för optimal produktion av erforderlig elektricitet på annat sätt eller för att anskaffa ersättningskraft. För beräkning av ersättning jämförs den faktiska elproduktionen månadsvis i efterhand med den elproduktion som skulle ha varit möjlig utan försening. Denna ersättning har för budgetåret 1986/87 beräknats till 180 milj.kr. Det verkliga utfallet beror bl.a. på oljeoch kolprisernas utveckling, vattenmagasinens fyllnadsgrad och elbehovet. I motioner har vpk och centern förordat avslag på regeringens förslag. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning föreligger här ett avtal vilket binder staten. Inga skäl har redovisats som talar för att avtalet ensidigt kan upphävas av staten. Det är inte heller troligt att förhandlingar för att nå en ömsesidig överenskommelse om upphävande skulle bli förmånligare för staten. Riksdagen har, som Ivar Franzén framhöll, avvisat sådana tankar vid flera tidigare tillfällen. Överenskommelsen för Forsmark 3 är uppbyggd enligt samma principer som beträffande de reaktorer som omfattades av rådrumslagen, principer som centerpartiet då stödde i regeringsställning. Ivar Franzén har noggrant redovisat en rad faktorer som pekar på att det enligt hans uppfattning finns skäl att vidhålla centerpartiets inställning från 1983 om att Forsmark 3 inte skall ingå i uppgörelsen. Utskottsmajoriteten, och för övrigt också riksdagen, har tidigare klart bundit staten på denna punkt. Vi kan ha olika uppfattningar om det slutliga resultatet för statens vidkommande när det gäller ett sådant här avtal, men det binder riksdagen, som vi upplever det, också när det gäller att anvisa pengar för att uppfylla de förpliktelser som avtalet reglerar. Självfallet skall utbetalningarna begränsas till vad motparten har berättigade krav på. Utredningar och diskussioner pågår om hur ersättningen i detalj skall beräknas. De sjunkande oljeoch kolpriserna torde inte vara en nackdel vid den slutliga beräkningen av denna ersättning. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Med anledning av Åke Wictorssons anförande vill jag anföra ett par saker. Det är riktigt att de två avtalen har ett samband och i mångt och mycket är ganska lika. Det skiljer dock en deli förutsättningarna som är värt att beakta. Först och främst stämmer idrifttagningstidpunkten för Forsmark 3 helt med de bedömningar som kraftbolagen tidigare i seriösa yttranden till energikommissionen ansett vara ideala. Man kan då fråga sig varför det skall betalas ut ersättning för fördyrade byggkostnader och annat sådant. Dessutom har elmarknaden förändrats påtagligt beroende på att den höga produktionen tvingat fram en annorlunda marknadsföring. Här föreligger alltså, menar vi från centern, en rad förhållanden som gör en omförhandling ganska naturlig. Därtill har vi vunnit en viss erfarenhet av hur det äldre avtalet fungerat och kunnat konstatera att det ger ersättningar som enligt vår bedömning inte har med försening att göra. Det är lättvindigt av majoriteten att år efter år ösa ut skattebetalarnas pengar på det här sättet.
Herr talman! Frågan om ersättning för byggkostnaderna behandlas inte under denna punkt. Det finns redan pengar anvisade av riksdagen i förra årets budget, och diskussioner pågår om den slutliga nivån på ersättningarna. Vi får låta dessa diskussioner avgöra hur stora ersättningarna skall bli. I de förhandlingar som blir ett resultat av detta avtal får självfallet de ändrade förutsättningarna på grund av marknadsföring o.d. också tas med vid beräkningen. Vi skall ha klart för oss att dessa 180 miljoner är ett förslagsanslag. Det justeras efter diskussionerna, där man får ta hänsyn till de faktiska omständigheterna. Enligt vår uppfattning innebär det inte någon förändring av de grundläggande avtalsförutsättningarna, utan det är fråga om en tillämpning av avtalet under den avtalsperiod som avtalet stipulerar.
Herr talman! Det är helt riktigt att vi i i dag inte anvisar några pengar för försenade byggkostnader. Men det anmärkningsvärda i det sammanhanget är att riksdagen långt innan man kände beloppet anvisade ett så stort belopp som 550 miljoner. När riksdagen fattat ett sådant beslut kan det inte undvikas att det blir en signal om att det är i den storleksordningen ersättningen skall ligga. Det är verkligen anmärkningsvärt att riksdagen föregriper en förhandling på det sättet. Sedan skulle jag vilja be Åke Wictorsson att läsa avtalet. Det är inte så att man där, så långt jag kan bedöma, kan ta hänsyn till förändringar på elmarknaden. Det är bara ett faktiskt konstaterande av verkliga förhållanden efter i avtalet stipulerade, precisa grunder. Det är ytterligare ett skäl för en omförhandling, som är det enda sättet att hyfsa det här. Nu har majoritetens lättsinne gjort att i stort sett allt det här är överspelat. Jag kan inte göra annat än beklaga detta lättsinne från majoritetens sida.

Herr talman! Ivar Franzén för en retroaktiv debatt i de här frågorna. I frågan om ersättning för byggnadskostnaderna har riksdagen redan fattat ett beslut om 550 miljoner. Det föreligger såvitt jag vet inget förslag om att upphäva det riksdagsbeslutet. Ivar Franzén uppmanar mig att läsa avtalet. Jag utgår från att avtalet gäller, och de regler som stipuleras i avtalet skall självfallet tillämpas — det brukar gälla för avtalsparter att man får stå för det avtal man har träffat. Sedan är det självklart att utvecklingen på olika sätt kan gynna resp. missgynna avtalsparter, men det är i så fall ett resultat av en förhandling och får accepteras. Det gäller på många andra områden, och det gäller också på det här.

Herr talman! Folkpartiets uppfattning är att ingångna avtal skall hållas. Det gäller också avtal som träffats mellan staten och ett kraftbolag. Bifall till utskottets hemställan!

Herr talman! Vi skall nu behandla anslag till polisväsendet. För min del ter det sig naturligt att börja med litet brottsstatistik. Jag hoppas kammarens ledamöter har fördragsamhet med att det blir några siffror i början. De belyser litet av den allvarliga utveckling på brottssidan som polisen har att bekämpa. År 1984 anmäldes till polisen 983 000 brott, en ökning med 24 000 i förhållande till året dessförinnan. Jämfört med för 10 år sedan, 1974, är det en ökning med nära 300 000 brott. Inbrottsstölderna uppgick år 1984 till 142 000. Av dem avsåg 25 000 inbrott i lägenhet eller villa och 26 000 inbrott på vind eller i källare. Inbrotten är i dag sju gånger fler än år 1950, då 21 000 inbrott anmäldes. År 1984 anmäldes 33 000 fall av misshandel, jämfört med 21 000 fall år 1974, en ökning med mer än 50 96 på 10 år. Skadegörelsebrottens antal år 1984 var 72 000. 10 år tidigare var det 46 000, även där en ökning med mer än 50 96. En betydande del avser vandalisering i våra skolor. Också i ett kortare perspektiv är en påtaglig ökning av brottsligheten märkbar. Bara under 1981-1984 ökade brottsligheten med 11 96, och det finns för närvarande inga tecken på att denna negativa brottskurva kommer att vända, även om man i fråga om enstaka brottstyper kan skymta en tendens till viss avmattning i utvecklingen. Låt oss titta på en annan del av polisens väsentliga uppgifter, nämligen övervakning av trafiken. Från 1981 till 1984 ökade även antalet trafikolyckor med personskador med ungefär 11 22, och antalet årligen dödade i trafiken steg från 784 till 801. Antalet trafikolyckor med personskador har fortsatt att öka också 1985 enligt vad statistiken visar. Brottssituationen är mot bakgrund av de här siffrorna mycket oroväckande. Många människor känner sig inte längre trygga till liv eller egendom, och varje medborgare måste därför ha rätt att ställa frågan: Är det möjligt att öka respekten för våra mest elementära rättsregler, så att den enskilde kan känna trygghet för sin egen person, sina nära och kära, och till den egendom som man har? Ja, detta är möjligt. Brottsbekämpning i vid mening är självfallet någonting som inte bara rör polisen eller rättsväsendet. Den berör oss alla som föräldrar, som lärare och i vår egenskap av föredömen, där vi kan gå före med goda exempel för våra ungdomar. Men självfallet är polisinsatserna i ett kortare perspektiv helt avgörande. Risken för upptäckt vid brottstillfället ökar med fler poliser i vår närhet, oavsett om det är fotpatrullerande poliser, trafikpoliser eller kvarterspoliser. Utredningar om brott — dvs. brottsplatsundersökningar, hörande av offer och vittnen, säkrande av teknisk bevisning — går snabbare, och möjligheterna att gripa gärningsmannen eller gärningsmännen liksom till fällande dom ökar naturligtvis om polisen har tillräckliga och bra resurser. Jämför man polisresurserna med brottsutvecklingen i vårt land får man en mycket dyster bild. Under senare år har polisen inte fått nya tjänster för att kompensera för arbetstidsförkortningen, den femte semesterveckan och olika deltidsledigheter. Rikspolisstyrelsen har räknat ut att det i år skulle Prot. 1985/86:113 behövas en kompensation med närmare 1000 årsarbetskrafter för att 10 april 1986 personaltillgången skulle motsvara den som fanns 1979. Detta skall samtidigt ses mot bakgrund av den brottslighetsutveckling som ägt rum under tiden. Av de årsarbetskrafter som nu saknas behövs litet mer än 300 enbart för att täcka tillgången på extra ordinarie polismän som täcker luckor i de ordinarie tjänstgöringstablåerna. Blir en polisman sjuk, är det inte säkert att det finns en vikarie tillgänglig. Att få tag i en utbildad polisman som kan rycka in omedelbart kan naturligtvis vara svårt. Åren 1970 och 1980 fanns det en sådan tjänst som extra ordinarie polisman —- för att vikariera och förstärka — på 6,8 ordinarie polismanstjänster. Sedan dess har läget försämrats, och i år är relationen en extra polisman på åtta ordinarie polismän. Personaltillgången har också begränsats genom minskningen av antalet övertidstimmar och av rätten att ta ut kontant ersättning för övertid. Den senare begränsningen leder till ökade krav på kompensation i form av ledig tid. Läget förvärras ytterligare av att omkring 400 polismän lämnade sina tjänster under föregående år. Polisens resurser är alltså utomordentligt hårt ansträngda. Rikspolisstyrelsen skriver i sin anslagsframställning förra året att en känsla av uppgivenhet spritt sig bland chefer och övrig personal. Ett kritiskt personalläge har uppstått. Dessutom blir polisens utrustning alltmer sliten eftersom polisen inte alla gånger har råd att ersätta den med ny. Våldet på gator och allmänna platser har ökat och blivit allt råare. Även antalet rån har ökat. Det innebär att utryckningsberedskapen hos polisen fortfarande måste prioriteras högt. Möjligheten att mycket snabbt rycka ut vid denna typ av brott och att snabbt komma till brottsplatsen måste självfallet prioriteras mycket högt. Men detta innebär i sin tur att ett försämrat personalläge främst går ut över annan typ av polisverksamhet som också har hög angelägenhetsgrad. Det gäller fotpatrullerande poliser och kvarterspolisverksamhet, trots att ambitionen snarast är att den här typen av verksamhet borde öka. Sjöpolisverksamheten är enligt min uppfattning en viktig del av polisverksamheten, särskilt sedan brottslighetsutvecklingen också längs våra kuster och i skärgårdarna de senaste åren blivit oroväckande hög. Sjöpolisverksamheten har inte fått någon förstärkning och har ännu inte fått någon fast organisation. Budgetåret 1983/84 drog regeringen in 100 tjänster vid de trafikövervakande enheterna. Det skedde sedan antalet dödade i trafiken under viss tid minskat. Antalet trafikolyckor med personskador har emellertid nu åter ökat, även — som jag pekade på tidigare — de med dödlig utgång. För att genomföra en nödvändig övervakning av trafiken i somras tvingades polisen återigen att omfördela resurser från patrullerande verksamhet till trafikövervakning. Det är uppenbart att dessa upprepade manipulationer med omfördelningar inte kan dölja det grundläggande förhållandet att resurserna totalt sett är för små. I det här läget, herr talman, fortsätter socialdemokraterna den ensidiga satsningen på bekämpning av ekobrott, men föreslår inte en rekrytering till 21 Prot. 1985/86:113 polisväsendet som ens motsvarar avgångarna. Följden blir en än mer markerad, enligt min uppfattning, felaktig inriktning av polisens arbete och resurser. I proposition 1984 86. I år yrkar socialdemokraterna följaktligen ytterligare 20 tjänster nästa budgetår. Budgetåret 1982 86 endast 150. Rikspolisstyrelsen har beräknat att under perioden 1986 89 kommer ca 1 230 polismän att ha slutat sin anställning. Under samma period kommer omkring 550 att ha avslutat sin grundutbildning och alterneringstjänstgöring. Rekryteringen bör alltså i vart fall motsvara beräknade avgångar. Herr talman! Det är nu nödvändigt att göra en kraftfull nyrekrytering till polisen och bryta socialdemokraternas fortsatta ensidiga satsningar på ekorotlarna. Moderata samlingspartiet har därför som enda parti här i riksdagen i sitt budgetalternativ skapat utrymme för att tillgodose rikspolisstyrelsens krav på en nyrekrytering nästa budgetår av 460 polisaspiranter. Därutöver måste ytterligare satsningar göras för att bekämpa våldsbrottsligheten. Våldet i vårt samhälle riktar sig inte sällan mot äldre människor och kvinnor. Det dolda våldet mot kvinnor och barn i hemmen är det särskilt angeläget att pressa tillbaka. Vi kan alltså inte godta regeringens satsningar på ekorotlar och satsningen på kriminaltekniska laboratoriet utan föreslår att dessa resurser främst skall gå till att bekämpa våldsbrottsligheten. I riktlinjerna för resursanvändningen inom polisen ingår också från vår sida en kraftig markering av att narkotikabrottsligheten måste prioriteras i polisarbetet. Jag vill vidare enligt vad jag sade tidigare peka på den viktiga funktion som sjöpolisen har, särskilt på somrarna, för att bekämpa allt slags brottslighet längs våra kuster och i skärgårdarna. Vi förordar också här en förstärkning. Låt mig till sist, herr talman, kommentera reservationerna 7, 8 och 9i detta betänkande. År 1981 fattade riksdagen efter långa och delvis besvärliga överläggningar i justitieutskottet beslut om principerna för den regionala polisorganisationen. I Helsingfors, Göteborg och Jämtland valdes av särskilda skäl den s.k. länspolismästarmodellen. I övrigt var man i utskottet och riksdagen enig om att principen med länspolischef var riktig och ändamålsenlig. Socialdemokraterna bryter nu mot den överenskommelse vi nådde i riksdagen 1981. Man förordar länspolismästarmodellen i ytterligare ett antal län. Jag finner detta både politiskt och i sak uppseendeväckande. Något nytt har inte framkommit som rubbar grunderna för principbeslutet från 1981. Förtroendet för socialdemokraternas vilja att stå fast vid träffade principbeslut med oppositionen var dåligt från början och undergrävs än mer av vad som nu har skett. Herr talman! Med det jag sagt vill jag yrka bifall till reservationerna 1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 och 12.

Herr talman! I rättssäkerhetens idé ligger att lagar och regler skall vara klara och ha en sådan fasthet att medborgarna kan förutse konsekvenserna av sina handlingar. De skall kunna känna till var gränsen går mellan det som är tillåtet och det som är förbjudet. Trättssäkerhetens idé ligger också samhällets skyldighet att värna individer med en poliskår som har möjlighet att ingripa när människor blir utsatta för brottslighet. Häri Sverige upplevs inte längre rättssäkerheten som en självklarhet. I dag känner många människor osäkerhet och ängslan. De vet inte var gränserna går mellan vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. De upplever lagar som kautschukartade, och de känner sig utlämnade, eftersom polisen sällan — tyvärr alltför sällan — kan klara upp ett inbrott i deras eget hem. Sedan socialdemokraterna övertog regeringsansvaret 1982 har i propositioner eller utredningsbetänkanden en rad förslag lagts fram, som enligt folkpartiets mening strider mot våra grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Vi har under det gångna året sett oss tvungna att avvisa flera av regeringens propositioner med hänvisning till att vi inte ansett att dessa tillgodosett kravet på förutsebarhet. Lagarnas utformning har varit så oklar att man inte med säkerhet har kunnat förutse vilka handlingar som regeringen har velat kriminalisera. Likaså har vi avvisat ett antal förslag med hänvisning till att vi ansett att de stred mot principen om likhet inför lagen. Vi avvisar dessutom förslag som innebär inskränkningar i den enskildes äganderätt och där det råder tveksamhet huruvida dessa inskränkningar är förenliga med grundlagen. När det gäller den del av rättssäkerheten som är knuten till polisens verksamhetsområde skall sägas att polisväsendet under en lång rad av år har reformerats. Vi står nu inför avslutningen av reformarbetet. Vi tror och hoppas att vi skall få en effektivare poliskår, som blir än bättre förankrad hos medborgarna. De lokala politikerna har anförtrotts stora möjligheter att utforma verksamheten i sina resp. polisdistrikt. I de flesta huvudfrågor har folkpartiet här haft en uppfattning likartad regeringens. Mindre meningsskiljaktigheter har funnits under senare år, exempelvis när det gällt polishögskolan och antagning av polisaspiranter. Vi har främst opponerat oss mot den ryckighet som har funnits vid antagningen och som har äventyrat högskolans möjligheter till kontinuitet och till effektiv undervisning. I år tillkommer att vi anser att departementschefens riktlinjer för polisens resursanvändning under det kommande budgetåret inte är realistiska. Ambitionsnivån är omöjlig att uppnå på grund av otillräckliga resurser. För varje år ökar antalet anmälda brottsbalksbrott. Med samma utveckling som hittills slår vi om några år igenom miljontaket. Samtidigt måste vi med beklagande åse att uppklaringsprocenten inte ökar. För inbrottsstölderna är uppklaringen så låg som 10 96. Ett rättssamhälle bygger på bl.a. principen att staten skall värna om medborgarnas liv och egendom. Om man misslyckas, skall de skyldiga uppspåras och dömas — åtminstone i betydligt högre grad än vad vi förmår för närvarande. För att medborgarnas rättsmoral skall bevaras är det viktigt att samhället beivrar vardagsbrottsligheten, som medborgarna själva blir utsatta för. När poliskåren inte har resurser att göra en brottsplatsundersökning efter ett lägenhetsinbrott, utarmas tilltron till rättsväsendet. När den som blivit bestulen, rånad eller misshandlad upptäcker att brottslingen — om man nu får tag på honom — kanske slipper påföljd eller bara får ett lindrigt straff, sprider sig uppfattningen om att det är ”gratis” att begå brott. Däremot är det inte ”gratis” för den skötsamme samhällsmedborgaren när han t.ex. felparkerar eller gör sig skyldig till en annan mindre förseelse. Mot denna bakgrund kan vi alltså inte dela vare sig departementschefens eller utskottsmajoritetens skrivning när det gäller polisens resursanvändning. Vi anser att kampen mot den traditionella brottsligheten under det kommande budgetåret måste prioriteras på ett helt annat sätt. Kampen mot denna brottslighet, liksom kampen mot narkotikan, måste prioriteras högt. Självfallet fortsätter kampen mot den ekonomiska brottsligheten, men vi har i år inte resurser till ytterligare omfördelning av polismanstjänster. Vi kan alltså inte än en gång vara med om en förstärkning av ekorotlarna, som kommer att gå ut över kampen mot annan brottslighet. Kampen mot brottslighet riktad mot staten får fortsätta detta budgetår med oförminskad styrka. Brottslighet riktad mot enskilda måste bekämpas på ett kraftfullare sätt än tidigare. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 6 om riktlinjer för resursanvändningen inom polisväsendet, m.m., till reservationerna 1 och 3, som handlar om antagning av polisaspiranter, samt till följdreservation 13.

Herr talman! Ett framgångsrikt kriminalpolitiskt arbete kräver insatser från polis-, åklagaroch domstolsväsende i samarbete med allmänheten. Kriminalpolitikens uppgifter är att förebygga brottsligt beteende och skydda människor mot brott. Därutöver skall politiken inriktas på att återanpassa och hjälpa dem som begått brott tillbaka till samhällets gemenskap. En eftersatt men viktig rättsvårdande uppgift är också att ge brottsoffren stöd och hjälp. De kriminalpolitiska insatserna bör sättas in i ett totalt samhällsperspektiv. En samhällsplanering som utgår från människors behov och förutsättningar bygger upp livsmiljöer utformade så att brottsliga gärningar undviks. Ett framgångsrikt kriminalpolitiskt arbete kräver ökad samverkan mellan olika rättsvårdande myndigheter och andra samhällsfunktioner. Särskilt viktigt är det att skolans och polisens förebyggande verksamhet kan samordnas bättre. Skolans centrala roll för att tidigt kunna inleda ett brottsförebyggande arbete visas tydligt i en forskningsrapport från BRÅ, ”Sprutnarkomani bland ”vuxna” stockholmspojkar”. Även andra rättsvårdande myndigheter är beroende av gemensamt agerande med olika samhällsfunktioner. Åklagarmyndighet och socialtjänst kan genom åtgärder som kompletterar varandra ingripa effektivt för att rehabilitera ungdomsbrottslingar. För ungdomar i riskzonen är det nödvändigt med ett utvidgat arbete mellan rättsvårdande myndigheter, skola och kommunens socialtjänst. Alla insatser för att tillrättaföra en ung brottsling måste göras i samverkan mellan dessa organ. Det ställer stora krav på enskilda tjänstemän inom olika myndigheter. Utgångspunkten för insatserna skall vara att klart markera vilka handlingar som samhället inte kan tolerera och vilken påföljd en överträdelse leder till. En viktig del av det kriminalpolitiska arbetet är polisens ordningsskapande och informerande funktion. Vi vet att fotpatrullering av polisen liksom kvarterspolisers/områdespolisers verksamhet är effektiva vapen för att förhindra brott. Dessa verksamheter måste prioriteras. Antalet anmälda brott har mer än tredubblats från 1950 till 1985, och det finns inga tendenser till att utvecklingen avstannar. Snarast är det en allmän uppfattning i rättsvårdande kretsar att antalet anmälda brott kommer att fortsätta att öka. Detta är en utveckling som vi från centerpartiets sida inte kan acceptera. Det är en av samhällets absolut viktigaste uppgifter att förhindra brott. Samhällsinsatserna måste dimensioneras så att den negativa trenden kan brytas. Antalet våldsbrott och rån fortsätter att öka. Dessutom är våldsinslaget i de enskilda brotten allt grovare och råare. Våldet på gator och andra allmänna platser har också ökat och förråats. Människor har rätt att kräva insatser som kan bryta utvecklingen. Vi har rätt att kräva ett samhälle där människor kan vistas på allmän plats utan att känna rädsla för överfall eller rån. Samhällets våldsbekämpande arbete är beroende av insatser från såväl polisen som domstolar och allmänhet. Vi måste med kraft markera att våldshandlingar inte kan accepteras. Straffen för våldsbrott skall vara avpassade så att de avskräcker. Även den s.k. traditionella brottsligheten fortsätter att öka. Trots att resurserna i kampen mot denna brottslighet totalt sett inte minskat, har det ökade antalet tillgreppsbrott och förmögenhetsbrott medfört att insatserna vid varje brottstillfälle begränsats. Tillgreppsbrotten riktar sig i ökad omfattning direkt mot enskilda människor. Ett bevis för detta är det kraftigt ökade antalet anmälda lägenhetsinbrott 1980-1985. Människor som förlorar ägodelar och tillhörigheter genom lägenhetsinbrott drabbas inte bara av en ekonomisk förlust. Ofta är ägodelarna oersättliga för den bestulne. Därtill kommer känslan av att privatlivet har kränkts. Särskilt tydligt framstår detta när inbrott kombinerats med skadegörelse. Herr talman! Polisens uppgift att upprätthålla lag och ordning är av grundläggande betydelse för den enskilde samhällsmedborgaren och för säkerheten i ett rättssamhälle. Den genomförda förändringen i den lokala polisorganisationen ger polismyndigheten möjligheter att organisera verksamheten efter lokala förutsättningar och behov. Om polismyndigheterna lokalt skall kunna utveckla intentionerna i reformen, fordras att polisen får rimliga resurser i förhållande till statsmaktens krav på generella insatser. Det är absolut nödvändigt att man garanterar tillgången på väl utbildad personal. Att det finns extremt få utbildningsplatser för polisaspiranter är klart otillfredsställande. Under innevarande budgetår har endast antagits 150 aspiranter, och samma låga siffra föreslås för budgetåret 1986/87. Justitieministern, liksom utskottets socialdemokratiska majoritet, motiverar den låga antagningen med att det finns ca 1 400 polismän som inte fått någon s.k. tablåtjänst. Men det är ju trots allt till verkligheten man måste se, och ute i polisdistrikten finns ingen övertalig personal. Det visar bl.a. siffrorna för övertidsuttag. År 1985 uppgick övertidsuttaget till 1 200 000 timmar, vilket omräknat till helårsarbeten motsvarar ca 750 polismanstjänster. I rikspolisstyrelsens anslagsframställning redovisas den nuvarande personalsituationen. Av den framgår att polisen behöver ytterligare ca 1 000 tjänster för att personaltillgången 1986/87 skall motsvara den som fanns 1979. Särskilt allvarligt är att polismyndigheten inte får kompensation för de 335 tjänster som årligen beräknas för delpension, föräldraledighet och studier. Under 1985 uppskattas ca 400 poliser lämna sina tjänster. Man kan klart konstatera att polisens personalsituation är bekymmersam. Varken justitieministern eller utskottsmajoriteten har tagit hänsyn till dessa faktorer i sin analys av personalsituationen inom polisväsendet. För centerns del utgår vi från att polisens möjligheter till delpension, föräldraledighet och studier skall vara lika med andra gruppers på arbetsmarknaden. Inte minst ur jämställdhetssynpunkt är det allvarligt om inte tillgången på vikarier för föräldraledighet kan garanteras. För att åtminstone i viss mån råda bot på situationen kräver vi från centerns sida att dubbelt så många polisaspiranter skall antas för budgetåret 1986/87, nämligen 300. 1981 fattade riksdagen ett principbeslut som innebar att den regionala pPolisorganisationen skulle behålla sin anknytning till länsstyrelserna. Länspolischeferna skulle förbli tjänstemän i länsstyrelsen. För Helsingforss län och för Göteborgs och Bohus län valdes dock en särlösning, som innebar att befattningen som länspolischef skulle kombineras med befattningen som polismästare i det största polisdistriktet — den s.k. länspolismästarmodellen. Detta skulle vara ett led i försöken att rationalisera den regionala polisorganisationen. Sedermera har denna modell införts också i Jämtlands län. I samband med att riksdagen tog dessa beslut, beslöts också att man skulle studera erfarenheterna från denna verksamhet innan beslut fattades om den framtida organisationen i övriga län. Någon sådan utvärdering har inte presenterats. Trots detta vill nu regeringen gå vidare med den s.k. länspolismästarmodellen i Malmöhus, Uppsala, Kronobergs, Blekinge och Värmlands län. Vi anser att detta är förhastade ställningstaganden. Det måste vara rimligt att vi håller fast vid den linje som vi tidigare varit överens om, nämligen att låta en utvärdering av den nuvarande verksamheten ligga till grund för fortsatta beslut. Eftersom denna utvärdering inte har gjorts ännu, vet vi inte om länspolismästarmodellen fungerar bra eller om den inneburit några effektivitetsvinster. Det nuvarande vitsordssystemet i tjänstetillsättningsärenden inom polisväsendet fungerar inte bra, vilket de flesta är överens om. För att få en bättring till stånd har polisberedningen enhälligt föreslagit att det skall inrättas en tjänsteförslagsnämnd inom polisväsendet. Detta förslag har också fått en mycket bred uppslutning i de remissvar som inkommit med anledning av betänkandet. Det är därför förvånande att justitieministern i budgetpropositionen avvisar tanken på en tjänsteförslagsnämnd. Ännu mer förvånande är det att ledamöter i utskottet, som dessutom deltagit i polisberedningens arbete, nu bytt uppfattning utan att några bärande skäl redovisas. Från centerns sida anser vi fortfarande att polisberedningens förslag är bra i den här delen. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 8, 10, 11 och 12 i det nu föreliggande betänkandet från justitieutskottet.